Herr talman! Jag vill gärna börja med att instämma med fru Myrdal i att det självfallet inte finns något entydigt samband mellan försvarets kostnader och försvarets styrka. Det är just därför utomordentligt viktigt att finna det rätta sambandet mellan de kostnader man lägger ned på försvaret och den styrka som man kräver av försvaret, alltså att få ut den största styrkan för de lägsta kostnaderna. Det är just precis detta som vi i försvarsutredningen nu i ett och halvt år har försökt att finna lösningen på. Det är möjligt att vi inte helt lyckas, men vi lyckas i varje fall bättre än om vi inte studerat problemen så ingående som vi har försökt göra. Sedan återkommer fru Myrdal till expertisbedömningen om att det är osannolikt med ett långvarigt ställningskrig i Europa. Jag kan inte riktigt förstå anledningen till detta konstaterande. Det långvariga ställningskriget i Europa är väl ändå inte den risk, som för oss ligger närmast.
Herr talman! Jag hade tillfälle att på förmiddagen få göra några inrikespolitiska kommentarer, och jag skall därför anknyta till vad fru Myrdal här har tagit upp. Jag börjar med det som hon sade om nödvändigheten av ett samspel mellan utrikespolitik och försvarspolitik, och jag ber där att få hålla med henne. Det är absolut nödvändigt för ett land av vår karaktär att man har en utrikespolitisk målsättning som motsvaras av en försvarspolitik som innebär villighet att ta på sig försvarsbördor som gör att de som eventuellt skulle ha intresse av att angripa oss förstår att vi är villiga att betala offren, villiga att betala för vår utrikespolitik. Detta samspel är verkligen nödvändigt. Nu sade fru Myrdal, att spänningen har flyttat från Europa till Asien. Hon vill inte gå riktigt så långt som att säga, att det kalla kriget i Europa var helt förbi; det var kanske klokt att inte göra det därför att riskerna är betydande. Det positiva är ju att det har börjat att komma till stånd vad som nu så modernt kallas för dialoger mellan en del stater i Europa, som tillhör östblocket, och andra, som mera hör hemma i de västliga demokratierna. Det är ett av de glädjande tecknen. Man har också funnit det nödvändigt att försöka få utvidgade handelspolitiska förbindelser. Det är alltså någonting som man kan hoppas verkligen skall innebära, att det kalla krigets kallaste period i varje fall skall vara över, att kylan skall stanna borta från oss. Men vi behöver ju bara tänka på den oro som ändå råder omkring Tysklands delning, kring det västtyska upprustningskravet och kring Berlinfrågan. Dessa tre saker är tillräckliga för att säga, att hur definitivt kylan har övergivit Europa och dragit österut vet vi inte särskilt mycket om. Det är givetvis mot den bakgrunden som en del uttalanden från socialdemokratiskt håll i försvarsfrågan på senaste tiden kan ge anledning till viss oro. Jag hörde ett yttrande av försvarsministern i andra kammaren, och åtminstone av det yttrandet — jag hoppas att han inte har ändrat sig — föreföll det som om man inte från socialdemokratiskt håll har bundit sig på denna punkt utan att det finns möjligheter att resonera. Det är givetvis för oss utomordentligt önskvärt att vi kommer överens inte bara om vår utrikespolitik, utan också om vår försvarspolitik. Är vi nämligen överens enbart om utrikespolitiken, men har alltför delade meningar om försvarspolitiken, så måste detta i utlandet kunna uppfattas som om den svenska enigheten även omkring utrikespolitiken är något som man kan dra i tvivelsmål. För ett land som vårt skulle detta givetvis vara utomordentligt olyckligt. Det är inte någon önskedröm i och för sig att man alltid skall vara Ööverens om försvarspolitiken, men det är önskvärt därför att denna måste vara en bakgrund till den utrikespolitiskt eniga front som vi skall visa upp. Detta leder över till en annan fråga, som jag skulle vilja säga ett par ord om. Det är högst angeläget att andra länder får en rättvisande uppfattning om svensk opinion i för dessa länder väsentliga frågor. Det är särskilt betydelsefullt för ett land som vårt, som vill stå utanför stormaktsblocken och upprätthålla vänskapliga förbindelser åt skilda håll. Söndagens nummer av New York Times gav exempel på hur en snedvriden bild av opinionsbildningen kan göra sig gällande. Jag föreställer mig att vi här i Sverige är ganska ense om att brännandet av amerikanska flaggor eller ett yttrande av en 16-årig flicka, som säger sig demonstrera mot USA för att hon då tycker sig vara en vietkongsoldat, som dödar en amerikansk soldat, inte är rättvisande utslag av svensk opinion. Detta gör att det blir en verkligt allvarlig fråga hur vi skall få ut den upplysning om vår svenska utrikespolitik som är nödvändig. Det kan tänkas, med den snedvridning som kan bli en följd av en del opinionsinlägg, att utländska journalister och diplomater lätt skulle kunna få den tron, att regeringen och riksdagen och alla partier tycker på samma sätt. Självfallet är det inte så, men herr talman, man måste fråga sig vad Sveriges Radio egentligen tänkte på när man i TV lät en 16-årig flicka uttala, att hon med förtjusning demonstrerar mot USA därför att hon då tycker sig döda en amerikansk soldat. Hur skall man kunna begära att en 16-åring skall kunna ha en definitiv och mogen uppfattning om denna skakande tragedi? Vi tycker alla att det är så svårt att ha en mening om hur den skall lösas. Denna flicka får givetvis en stämpel på sig. Av Sveriges Radio är det oerhört grymt att skicka ut ett sådant program till Sveriges folk. Det är icke ett ansvarsfullt sätt att sköta opinionsbildningen att förfara så. Ett sådant exempel fastnar så lätt i utländska sinnen, och det är därför informationsproblemet verkligen blir besvärande. Man förstår också mycket väl att den amerikanske pressattachén i TV i går tog upp Stockholms-Tidningens publicering av Sivar Arnérs artikel och Dagens Nyheters publicering av Peter Weiss” artikel. Båda tidningarna tog in dem utan samtidiga kommentarer. Det är givet att detta är ett allvarligt problem, det är ingen tvekan om den saken. Vi i Sveriges riksdag har ju ingen möjlighet att påverka detta förhållande. Vi kan bara ge uttryck åt den uppfattning som sannolikt omfattas av majoriteten av det svenska folket. Det finns givetvis andra problem, som är än besvärligare för regeringen. Jag tänker då på Aftonbladets skriverier, som onekligen har en så ensidig karaktär att det är svårt att förstå att det s.k. tillrättaläggande, som tidningen gör i dag, gör situationen särskilt mycket bättre. Aftonbladet kallas ju med rätt eller orätt för regeringsorgan. För min del vill jag dock deklarera att jag ser en klar skillnad emellan t.ex. utrikesminister Torsten Nilssons deklaration i FN den 10 oktober och de inlägg som Aftonbladet gör i vietnamfrågan. Jag skall nu inte gå in på detaljer i utrikesministerns tal. Jag vill bara personligen understryka, att jag tycker att USA verkligen i en rad frågor i detta sammanhang har handlat på ett sätt som det finns stor anledning att kritisera. Jag tror också att det är nödvändigt att kräva att USA stoppar bombningarna i Nordvietnam, för att ta ett exempel — det är ju inte vietnamfrågan vi här skall diskutera. Jag vill alltså understryka att jag ställer mig bakom den ståndpunkt som utrikesministern gav till känna i fråga om bombstoppet. Jag tror att det är en av förutsättningarna för att det äntligen skall bli fred i Vietnam. Detta är ett helt annat sätt att argumentera än det som kommer till uttryck i en del av pressen. Här finns alltså ett verkligt informationsproblem för regeringen, och jag vill återigen markera att jag tycker att det är en glädjande skillnad mellan regeringens uppträdande i det här fallet och en del skriverier i sammanhanget. Det är intressant att se, att det med rätta så kritiserade USA när det gäller Vietnamfrågan nu har påtagligt lättare att vinna förståelse för sina synpunkter i Moskva. Moskvakonferensen mellan öststaterna, som avslutades nyligen, hade ju bara de vanliga pliktskyldiga kritiska kommentarerna till USA:s uppträdande i Vietnam. Man aktade sig däremot för varje uttalande, som skulle försvåra ett närmande mellan Moskva och Washington, och det är ju mycket glädjande. Jag hade förmånen att vara i FN till för några dagar sedan. Åtskilliga av utrikesutskottets ledamöter har också varit där, och jag är säker på att de gjorde samma konstaterande som vi andra, som var där under litet längre tid. Alla trodde att det skulle bli en svår kris för FN även i år — förra hösten var det inte så farligt — men den församling som sammanträdde året dessförinnan var det verkligen ett tragiskt skimmer över. Men det intressanta är ju, att motsättningarna mellan Öst och Väst har minskat. Man har redan lyckats komma överens på ganska väsentliga punkter.

Och varför? Jo, därför att man har inte riktigt samma inställning till USA som tidigare. Bakom detta måste givetvis också ligga ett hopp om att det måste gå att komma överens om att göra påtryckningar på Nordvietnam, så att det skall finnas möjligheter att verkligen få till stånd en fred. Jag vill gärna understryka min tillfredsställelse med att regeringen tog en riktig position när det gällde den för FN så väsentliga frågan om Sydvästafrika. Det hade givetvis kunnat gå galet i det sammanhanget, men det var glädjande att regeringen intog en så realistisk position och aktivt medverkade till att FN:s beslut verkligen gav intryck av att FN nu menade allvar med sina påtryckningar mot Sydafrika. I sammanhanget, herr talman, var det intressant att konstatera att den amerikanska ståndpunkten i själva verket ligger närmare de afrikanska staternas än vad den ryska ståndpunkten gör. Det skulle möjligen också kunna vara ett ämne för tidningar i Sverige att diskutera. Ryssland vill absolut inte ha ett FN-engagemang i Sydvästafrika. FN får icke bli så pass mäktigt, att det verkligen kan göra en insats t.ex. genom att sätta upp en sydvästafrikansk administration, anser man. Däremot är detta inte något främmande för USA. Som vi alla vet, herr talman, gör det inte så särskilt stort intryck på Syd afrika vad FN för närvarande beslutar. Men det väsentliga var ju att man nu fick en större enighet omkring någonting, som skulle kunna bli en konkret aktion mot Sydafrika och dess apartheidpolitik med större verkan än vad man tidigare fått med alla resolutioner sammanlagt under FN:s historia. Jag ber att få uttala min förhoppning om att regeringen verkligen visar sig villig att stödja alla realistiska förslag, som kan komma fram från den kommitté, som nu skall börja syssla med frågan om vad FN konkret skall kunna göra beträffande Sydvästafrika. Det är inget misstroende som gör att jag uttalar den förhoppningen, utan jag tror att den skulle kunna vara ganska välgrundad.

Herr talman! Med hänsyn till att de. batten ser ut att dra ut på tiden skall jag inte — som jag från början hade tänkt — ge mig in i något försök till bidrag till en allmän samhällsekonomisk analys, men jag kan inte underlåta att fästa kammarens uppmärksamhet på de växande svårigheter som industrien under det stigande kostnadstrycket har att brottas med. Bytesbalansen företer alltjämt bristande jämvikt. Exporten går visserligen f. n. över förväntan, bortsett från vissa svagare områden. För vissa branscher av hemmamarknadsindustrien är det desto besvärligare. Ett tecken härpå är de alltmera duggande notiserna om permitteringar i företag, som fått det svårare att klara sig i konkurrensen utifrån. Den officiella filosofien på högsta ort förkunnar visserligen, att om företagen inte kan klara de höjda lönekostnaderna, så må de enligt det ekonomiska kriteriets krav saklöst läggas ned och arbetskraften genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder överföras till andra, mera lönande företag. Detta gäller uppenbarligen inte bara industri och handel utan även jordbruket. Det låter sig säga, men jag tror inte att de drabbade företagarna och den friställda arbetskraften ute på arbetsplatserna — de enskilda individerna — tar lika lätt på problemen. Jag tror för min del att de flesta trivs bäst på sina hittillsvarande arbetsplatser, där de har användning för den yrkesskicklighet som de med åren förvärvat och där de kan uppnå god arbetsförtjänst. Nödtvungna omplaceringar vållar ofta personliga svårigheter, inte minst psykiska sådana, bland arbetarna ute i fabrikerna såväl som bland tjänstemännen. Självfallet är jag anhängare till handelns frihet, men jag kan oförbehållsamt instämma med herr Torsten Andersson i Brämhult däri, att tesen därom inte får drivas in absurdum. Det ekonomiska kriteriet, som är en av riktpunkterna för den ekonomiska politiken, måste givetvis på lång sikt vara att landets samlade produktionsresurser användes på så sätt att de gynnsammaste resultaten av den samlade produktionsprocessen ernås. Men förutsättningen för detta kan omöjligen vara att rent kortfristiga svängningar i priserna och relativt tillfälliga konjunkturer för olika branscher skall leda till att de därför utsatta hemmaindustrierna slås igen och resurser och arbetskraft slussas över till andra näringar som för tillfället klarar sig bättre. Detta leder till kapitalförstöring och personliga tragedier alldeles i onödan, Alltför snabba omställningar medför dessutom lätt överhettning i samhällsekonomien. Det går inte, herr talman, att lägga om produktionens inriktning lika ofta som vi riksdagsmän byter skjorta, för att använda en djärv liknelse. Jag tror att det ur samhällets synpunkt är bäst, om vi har ett mångsidigt, effektivt näringsliv som spänner Över ett vitt fält med stora och små företag sida vid sida. Inom ramen för vår nuvarande tullpolitik finns det möjligheter till vissa importrestriktioner till skydd för den svenska industrien. Jag vill fästa uppmärksamheten härpå. Ett inslag i konjunkturpolitiken utgör det lokala frisläppandet av investeringsfonderna — herr John Ericsson var inne på det i förmiddags. Inget ont däri, men selektionen härvid kan ha sina sidor, om de lokala sysselsättningsproblemen under alla förhållanden blir utslagsgivande, eftersom företagen härigenom kan bli ojämnt ställda i konkurrensen. Om ett företag i Borås får tillstånd att använda sina investeringsfonder för maskinanskaffning, men ett företag i Malmö, som vill göra samma sak för att kunna klara sig i konkurrensen och som tillverkar exakt samma vara, inte får på motsvarande sätt begagna sina till investeringsfonden överförda vinstmedel, innebär det en påtaglig diskriminering. Är det rättvist? frågar jag. Liksom många gånger förr vill jag peka på nödvändigheten av att de oro väckande tendenserna till fortsatt penningvärdeförsämring äntligen kommer under kontroll. Härför kräves i dagens läge framför allt att utgiftsexpansionen inom den offentliga sektorn i görligaste mån begränsas. Att genom penningpolitiska åtgärder klara situationen går näppeligen. Kreditrestriktioner och räntehöjningar åstadkommer icke ensamma några bestående resultat på stabiliseringsfronten. Räntan har blivit en alltmera tyngande börda för näringslivet, som drabbas mer än övriga områden. Den erforderliga rationaliseringen motverkas genom kapitalbristen. Mot obligationspolitiken kan också erinran riktas. Jag tänker på det senaste obligationslånet, Spar-66. Som intresserad sparbanksman kan jag här instämma med herr Lundström i hans synpunkter på utformningen av detta lån. Det var troligen mest från sparbankernas och jordbrukskassornas insättarbehållningar som obligationsteckningen skedde — nysparandet blev minimalt. Följden blev i huvudsak allenast att sparbankerna fick mindre utrymme för långivning till bostadsbyggandet. Mer pengar till bostadsbyggandet skapades inte. Jag skall övergå till ett annat bekymmer för näringslivet, nämligen det som sammanhänger med förhållandena mellan EEC och EFTA och den stigande otålighet, med vilken man inom exportindustrien betraktar den nuvarande ovissheten rörande en eventuell anslutning till EEC för vårt land, Skall man investera på hemmaplan eller innanför EEC:s murar? Det är den fråga som många industrimän gör sig. Som av riksdagen vald representant i Europarådet i Strasbourg hade jag vid den senaste sessionen i slutet av september tillfälle att där höra på den stora debatten om utvidgningen av den gemensamma marknaden, Jag vill gärna delge kammaren några intryck från denna debatt jämte några kommentarer. Den sak som mest frapperade mig av de rapporter som föredrogs var den stora roll, som samarbetet mellan EEC länderna och mellan deras industrier inbördes spelar på forskningsområdet. Stora summor anslås för gemensamma forskningsuppgifter. Det äger rum ett systematiskt utbyte av forskningserfarenheter och s.k. know how som vi inom EFTA icke har någon motsvarighet till. Ett motsvarande utbyte äger också rum med USA genom den amerikanska industriens integration med sexstatsindustrien eller genom samarbete på licensbasis. Att detta samarbete på forskningsplanet kommer att främja den ekonomiska tillväxttakten inom EEC är uppenbart. Det gäller för oss att uppmärksamma vad som här sker och handla därefter, om EFTA inte skall komma på efterkälken, ekonomiskt sett. Själva diskussionen i Strasbourg gällde det ständiga spörsmålet om EFTA ländernas anslutning till EEC. Det starkaste intrycket gjorde på mig de brittiska inläggen, framför allt det av labourmannen Gordon Walker, som av alla åhördes med spänt intresse. Gordon Walker underströk starkt Storbritanniens politiska vilja att inträda i gemenskapen. Den brittiska opinionen hade enligt talaren utan tvivel svängt över till denna inställning. De speciella brittiska intressena avsåg främst jordbruket och samväldet. Därom borde dock — menade Gordon Walker, som uppenbarligen uppträdde som talesman för den engelska regeringen — rimliga lösningar finnas. Själva förhandlingsproceduren betecknade talaren som ett utomordentligt viktigt problem, då Storbritannien inte gärna ville riskera att misslyckas en gång till. Han tillfogade, vilket måste observeras, att bilaterala kontakter vore ett nödvändigt förarbete för gemensamma förhandlingar med gemenskapen. Nödvändigt vore dock för London, sade han, att agera i samråd med sina EFTA-partners. Han förklarade att de närmaste två—tre åren var verkligt kritiska och att det var under denna period som frågan måste föras till en lycklig lösning. Om England inte kommer in i EEC under denna period blir det svårare att komma in, menade han. Om det drar ut på tiden längre än två—tre år, skulle klyftan mellan de båda blocken växa sig så djup att det skulle bli mycket svårt att överbrygga den. Gordon Walker konstaterade slutligen att den politiska viljan att nå fram till en överenskommelse var starkare i Storbritannien än på andra sidan kanalen. Till Gordon Walkers anförande vill jag gärna knyta den personliga kommentaren, att jag tror att det ligger fara i dröjsmål och detta av många skäl. Tiden rinner fort undan. Vi får akta oss att missa bussen; vi måste hålla oss framme när chansen bjuds vid en lämplig utrikespolitisk konstellation. EEC-kommissionens president, von Hallstein, höll ett ganska positivt anförande, i vilket han förklarade att en utvidgning av EEC var den enda framkomliga vägen, längs vilken en totaleuropeisk lösning skulle kunna åvägabringas. Hallstein betonade, att varje EFTA-land borde individuellt söka sin lösning av förhållandet till EEC. Han avvisade tanken på en global lösning EEC-EFTA. I fråga om tidtabellen verkade det som Hallstein tänkte sig tre— fyra år för förhandlingarna. Herr talman! Jag kan inte redogöra för alla debattinlägg, ehuru det skulle kunna erbjuda intresse. Jag vill i stället precisera vad jag nyss kallade mitt omedelbara bekymmer. Det gäller den omständigheten att, medan parterna synes ha närmat sig varandra i sakfrågan, intar man alltjämt oförenliga ståndpunkter i procedurfrågan, vilket i varje fall än så länge hindrar alla kontakter. Medan EEC säger: Vi vill endast förhandla med var och en EFTA-stat individnuellt, säger man på EFTA-sidan och på svensk sida med särskilt eftertryck: Alla på en gång. Där står man och stampar och kommer inte närmare varandra. Jag tycker att herrar diplomater borde kunna fundera ut en formel som tillgodoser båda sidornas intressen, så att förhandlingarna äntligen kan komma i gång. Finns blott den goda viljan — och den borde finnas -— borde man också kunna komma överens, åtminstone om proceduren. Jag vill i likhet med danske statsministern Krag, som talade senare under debatten, säga: »Vi kan inte vänta evinnerligen> — »We cannot wait for ever». Herr Krag har fått mycket påskrivet för det nordiska initiativ som han föreslog skulle tagas. Jag vill inte försvara herr Krags åtgärd att kasta fram denna tanke utan föregående kontakter med de övriga nordiska staterna, men jag förstår danskarna, som har sina speciella problem, och något tycker jag bör göras för att man skall komma ur det nuvarande dödläget. Såvitt jag förstod gjorde herr Krag sig till tolk för tanken på ett nordiskt initiativ, som framför allt skulle ta sikte på en appell till Storbritannien och Frankrike att återknyta de kontakter som bröts i januari 1963 och återupptaga de förhandlingar, i vilka bl.a. Danmark tog del. Det var, menade herr Krag, nyckeln till Europas framtid. Herr Krags inlägg fick i den fortsatta debatten kritik bl.a. från norskt håll och han kom tillbaka, varvid han särskilt underströk att ett nytt initiativ måste tagas i nära kontakt med Övriga EFTA-länder. Det mest sensationella i hans andra debattinlägg var förklaringen, att han trodde att alla medlemmarna av De sex skulle acceptera initiativet och att han var säker på att Frankrikes president skulle acceptera det. >I feel quite sure that the President of France will accept it>. Det kan inte ha varit gripet ur luften. Alla de närvarande tolkade hr Krags uttalande i denna sista punkt så, att han vid sitt besök hos de Gaulle i juli fått ett mycket positivt svar från denne. Själv menar jag att tanken på ett nordiskt initiativ icke bör under alla förhållanden avvisas, men naturligtvis måste det tagas i samförstånd. Det vore nämligen en verklig olycka om den nuvarande nordiska Med det anförda har jag velat ge en bild av det politiska klimatet ute i Europa för strävandena att nå samförstånd mellan EEC och EFTA-staterna som bakgrund för möjligheterna att åstadkomma en konstruktiv linje inom den svenska handelspolitiken. Det sägs att vi måste vänta på utgången av Kennedyrundan. Ja, men jag upprepar: Vi kan inte vänta hur länge som helst! Vad gör herr Lange, frågar sig de otåliga. Vad nytt från Lissabon? I detta sammanhang vill jag också efterlysa vad som görs för att öka varuutbytet österut, med Sovjetunionen. Jag vill till sist beröra en helt annan sak, nämligen den upplysningsverksamhet som prisoch kartellnämnden de senaste månaderna iscensatt på olika platser i landet. I denna upplysningsverksamhet har i förstoringsglasets tecken bedrivits en något onyanserad information rörande enskilda butiksinnehavares priser. Genom en skenbart mycket noggrann klassifikation av tilllämpade utförsäljningspriser har enskilda personer ställts vid offentlighetens skampåle — den skampåle som för brottslingar avskaffades för ett par hundra år sedan — och till följd därav lidit skada i sin rörelse. Avsikten har förvisso icke varit denna, men resultatet har blivit olyckligt för den enskilde. En förutsättning för kampanjer av denna karaktär — om de nu fyller en uppgift — måste nödvändigtvis vara att de bygger på fullt rättvisande jämförelser mellan olika butiker, där priset inte presenteras ensamt utan ställes i relation till andra i sammanhanget betydelsefulla faktorer, såsom butiksläge, service, kvalitet, varusortiment, s.k. prisdrive vissa veckodagar m.m. Den lilla kvartersbutiken med sina ofta sämre inköpsvillkor får inte utan vidare jämställas med de stora varuhuskedjorna. Det är orätt att detaljhandeln skall få kläda skott för den kostnadsinflation i samhället som förekommit och pågår och för allmänhetens förklarliga irri tation över de stigande priser som är en följd av kostnadsstegringarna. Prisuppskörtningen är en myt, herr Adolfsson. Den pågående konkurrensen sörjer i allmänhet för att priserna inte onödigtvis går i höjden. Fru Hamrin-Thorell gav uttryck åt en mera nyanserad bild på distributionen och konsumentinformationen. Jag vill nu upplysa fru Hamrin-Thorell, att hennes önskemål om åtgärder mot vilseledande reklam kommer att tillgodoses när ett förslag till ny lag om illojal reklam inom kort framlägges.

Herr talman! Jag har för avsikt att här med några ord beröra jordbrukspolitiken. Med tanke på de vittomfattande framtidsspörsmål som på detta område aviserats kommer jag självfallet att huvudsakligen hålla mig till det som berör framtiden. Hela den framtida jordbrukspolitiken kan sägas befinna sig i ett omstöpningsskede. Vad som blir det slutliga konkreta resultatet är det väl ännu för tidigt att säga, änskönt åtskilligt material i form av utredningar, reservationer och ställningstaganden har presenterats. Innan jag går in på här berörda frågeställningar kan jag emellertid inte underlåta att något beröra jordbrukspolitiken i den valrörelse som nu ligger bakom oss i tiden. Socialdemokraternas brådska och otålighet evad gäller utspelet kring jordbrukspolitiken visar tydligt att densamma var avsedd att vara ett starkt kort i valrörelsen och mera var ägnad att gagna partiet än att åstadkomma en lösning av jordbruksfrågan i sak. En samförståndslösning eller en brett lagd lösning gagnar man näppeligen genom att spela ut ett extremt program strax före ett val, såsom nu skedde. Socialdemokraternas misslyckande vad gäller den ekonomiska politiken och deras oförmåga att hejda prisstegringarna skulle tydligen överskylas med löften om sänkta livsmedelspriser i framtiden. Av den anledningen blev den från början ambitiöst och noggrant upplagda utredningen i slutomgången forcerad och ställd inför tidsnöd. Såvitt en utomstående kan bedöma berodde detta helt enkelt på att jordbrukspolitiken skulle spelas upp i valrörelsen — det fanns ju annars ingen anledning att forcera. Den tid som fanns för avslutningsarbetena inom utredningen blev mycket kort, och självfallet blev det också mycket knapp tid för de ledamöter som skulle avlämna reservationer. Detta är att beklaga. Följden måste bli att besluten rörande den framtida jordbrukspolitiken som skall fattas i riksdagen, trots det mångåriga och i flera avseenden förtjänstfulla arbete som har nedlagts, i väsentliga stycken ändå måste grundas på summariska utredningar och otillräckliga analyser. Men inte ens resulatet av det i slutomgången forcerade utredningsarbetet kunde inväntas, I god tid dessförinnan gav socialdemokraterna, enkannerligen regeringen, till känna sin syn på den framtida jordbrukspolitiken. Alldeles oavsett utredningsresultat, oavsett reservationer och remissutlåtanden var man färdig med sitt ställningstagande, som också via press, radio och TV redovisades inför svenska folket. För undvikande av det missförståndet, att socialdemokraterna under sommarens lopp skulle ha modifierat sina ståndpunkter, fastslog man därtill vid en presskonferens omedelbart före valet, att man stod orubbligt fast vid vad som en gång sagts. Svenska folket hade helt enkelt att välja jordbrukspolitik. Hur presenterades då jordbrukspolitiken i den valrörelse som nu ligger bakom 0ss? Jag vill för min del säga att det i detta avseende fanns åtskilligt övrigt att önska framför allt i fråga om objektivitet. Kronan på verket var väl här socialdemokraternas budskap om en s.k. ny jordbrukspolitik. Man kallade den en konsumentvänlig jordbrukspolitik, som skulle innebära att man kunde leverera livsmedel så mycket billigare, att det skulle inbespara 1500 kronor per familj och år. Jag vill nog säga att detta slog alla tidigare rekord i felframställningar inklusive både jordbruksministerns och statsrådet Ulla Lindströms uttlanden, och det kan utan vidare karakteriseras såsom överdrifter. Bortsett från orimligheten i att över huvud taget värdera gränsskydd i totalsumma, eftersom man ju aldrig kan tänka sig den situationen att man kan importera hela kvantiteten till vad vi kallar världsmarknadspriser, skulle det här anförda exemplet leda fram till att vi skulle ha ett gränsskydd som, om man följer den principen att värdera det hela i totalsumma, skulle röra sig om ungefär tre miljarder kronor. Den verkliga summan torde ligga något över hälften av detta belopp. Valet är nu över. Detsamma bör ge anledning till befogad självrannsakan inte minst på socialdemokratiskt håll. Självfallet var det inte bara en fråga om jordbrukspolitik. Det gällde ju en mängd andra frågor i detta val. Det gällde regeringens hela fögderi och framtidsdispositioner. Det går naturligtvis därför inte att påstå att det är enbart jordbrukspolitiken som rubbat regeringsunderlaget. Å andra sidan bör jordbrukspolitiken med den framträdande roll som den fick i valrörelsen inte heller undervärderas härvidlag. Endast under den förutsättningen att man från socialdemokratiskt håll vill förmena, att det annars hade gått ännu sämre, kan man i valutgången åberopa ett stöd för den till en av valets huvudfrågor gjorda jordbrukspolitiken. Jag skall återkomma till de rimliga konsekvenserna härav i slutet av mitt anförande. Vad gäller den framtida jordbrukspolitiken vill jag här främst beröra en fråga som från felaktiga utgångspunkter gjorts till en huvudfråga i jordbrukspolitiken, nämligen frågan om självförsörjningsgraden och då den till 80 procent preciserade målsättningen. Man ser här tydligen ett självklart samband mellan det lägre procenttalet och produktionens effektivitet, ehuru ett sådant samband enligt mitt förmenande inte nödvändigtvis existerar. Visst kan det sägas, att det finns marginaljordar, och visst kan det sägas att det finns marginella brukningsenheter, som inte håller måttet och som sannolikt inte kommer att brukas i framtiden. Men den problematiken löser sig sannolikt själv genom frivilligt upphörande på grund av dålig lönsamhet. Detta får dock inte skymma det faktum, att den lägre självförsörjningsgraden kan vara en spärr i utvecklingen för det verkligt effektiva jordbruket och för jordbruksproduktionen. Enligt mitt förmenande har frågan om produktionens storlek tillmätts en alltför stor betydelse. Det primära måste väl ändå vara, herr jordbruksminister, inte att vi får en så liten totalproduktion som möjligt, utan att produktionen sker på effektivast möjliga sätt. Jordbruksproduktionens omfattning och utveckling är självklart svårbedömbar — det vill jag gärna erkänna. Kanhända diskuterar vi här en problematik som vi aldrig möter i verkligheten. Tillgängliga prognoser talar ju samstämmigt om en nedåtgående trend i produktionsutvecklingen. Ändå och främst av den anledningen att jordbruksutredningens majoritet gjort denna 80-procentiga självförsörjningsgrad till en så väsentlig målsättning för jordbrukspolitiken vill jag framhålla, att det ingalunda är uteslutet att effektivitetskrav och produktionsmålsättning framdeles kommer i konflikt med varandra. Den stora satsning som framdeles bör ske i form av rationaliseringsåtgärder, utbildning och rådgivning etc. bör väl ge resultat som mer än väl uppväger nedläggning av jordbruk och avgång av äldre brukare, även med beaktande av befolkningstillväxten. Men även bortsett från det faktum att den effektivaste och billigaste produktionen sker utan den begränsningsfaktor, som en hårt bunden totalmålsättning kan utgöra, kan det finnas anledning att ompröva målsättningens bärighet med hänsyn till den internationella situationen, prisutvecklingen på världsmarknaden och inte minst vad som händer vid en eventuell anslutning till ett europeiskt marknadsområde. Obestridligt är ju att om majoritetens linje följes, vi då medvetet ställer oss i en beroendeställning i vad gäller import av livsmedel, vid målsättningens uppnående i så hög grad att 20 procent av behovet måste importeras. Att detta hitintills som regel låtit sig göra — vi har dock aldrig prövat det — och oftast till lägre priser, skall inte bestridas. Erfarenheten har dock visat, främst inom animaliesektorn, att när vi verkligen haft en bristsituation har denna billiga import inte låtit sig göra. Utredningens majoritet utgår tydligen ifrån att det hittillsvarande förhållandet med låga bytesvärden för jordbruksprodukter skall bli bestående och planerar med detta som utgångspunkt. Den globala livsmedelssituationen har emellertid snabbt undergått en förändring, sannolikt inte minst efter den tidpunkt då utredningen slutade sitt kartläggande arbete. I så gott som alla tidigare prognoser synes efterfrågan på livsmedel vara för lågt uppskattad. Befolkningsökningen har blivit större än beräknat och produktionsökningen har blivit lägre. Framför allt gäller detta u-länderna, där bristen är enorm, Världens livsmedelsbalans påverkas därtill i betydande grad, det vill jag understryka, av en väntad och starkt accelererande höjning av konsumtionsstandarden, främst i de europeiska sydoch öststaterna. Den förskjutning som här sker från vegetabilisk till animalisk konsumtion kommer att årligen kräva mycket stora produktionsresurser. Om man i här åberopade länder exempelvis skulle komma upp i västeuropeisk konsumtionsstandard eller till en stan dard som vi har i vårt land skulle sannolikt snart världens livsmedelsoch odlingsreserver vara förbrukade. Jag vill understryka att även små förskjutningar härvidlag kan starkt påverka livsmedelsbalansen. Vad som i detta avseende redan skett har varit tillräckligt för att märkbart påverka den internationella marknaden, främst då spannmålsmarknaden. Under hela efterkrigstiden har spannmål betraktats som en utpräglad överskottsvara på världsmarknaden. De nordamerikanska lagren har ansetts såsom nästan outtömliga. De fem stora veteexportländerna hade år 1961, alltså för fem år sedan, över 58 miljoner ton vete i lager vid produktionsårets slut. Den kvantiteten skall jämföras med en total världsexport år 1961—1962 om 47 miljoner ton. Under år 1966 har samma länders vetelager sjunkit till 30 miljoner ton, medan världsexporten då torde överstiga 58 miljoner ton. USA:s vetelager, som 1961 omfattade 38 miljoner ton, har år 1966 reducerats till mindre än 15 miljoner ton och väntas i slutet av juni 1967 understiga 10 miljoner ton. Redan i år bedöms lagren från amerikanskt håll vara betydligt mindre än de beredskapsmässigt önskvärda. Lagren av fodersäd i USA visar samma starka minskning; från närmare 76 miljoner ton år 1961 till 43 miljoner ton år 1966. Beträffande torrmjölken, som är en ur äggviteförsörjningssynpunkt mycket intressant vara, är situationen i stort sett densamma. Den ändrade situationen på världsmarknaden har redan lett till vissa prishöjningar, som är värda att notera. Priserna på vete på de nordamerikanska spannmålsbörserna låg i början av september i år i genomsnitt cirka 15 procent högre än vid samma tid föregående år. EEC:s importprisnoteringar för mjukvete visar ungefär lika stor uppgång.

Den senaste överenskommelsen vad gäller jordbrukspriser medlemsstaterna emellan sammanfaller ju i stort med de nu rådande svenska priserna. Ett forcerat ställningstagande kan innebära, att vi får ta alla de mycket besvärliga omställningsproblemen — jag vill understryka att dessa för vissa landsdelar kan bli mycket besvärliga — men vi kommer inte på grund av medlemskapet i stormarknaden att kunna dra fördelar av billig import, om sådan skulle vara möjlig. Därutöver kan sägas att jordbruksproduktionens omfattning är inte bara frågan om människor och kvantiteter, inte bara frågan om arealer, det är också fråga om lokalisering. Socialdemokraternas målsättning måste, om den realiseras, ofrånkomligen leda till en koncentration av jordbruksproduktionen till slättbygdsområdena i Sydoch Mellansverige. Detta må vara till synes aldrig så ekonomiskt riktigt vid en renodlad bedömning av produktionskostnaderna. Tyvärr har man emellertid i alldeles för hög grad bortsett från alla de sidobedömningar som måste göras innan man fastlägger målsättningen för den nya jordbrukspolitiken, därest man skall få det totala greppet över såväl effektivitet som ekonomi som är nödvändigt. Jordbrukspolitiken är nämligen inte bara frågan om livsmedelspriser och levnadsbetingelser för dem som arbetar i jordbruket. Det är också frågan om lokalisering av människor, av företagsamhet och sysselsättningsmöjligheter. Det är frågan om lokaliseringspolitiska, försvarsoch beredskapsmässiga be dömningar. Det är fråga om naturvårdsoch fritidsintressen inte minst. I fråga om stora områden där framför allt den jäktade nutidsoch kanske i ännu högre grad framtidsmänniskan söker eller kommer att söka sin rekreation, kan man mycket väl fråga sig: Kan man tänka sig denna bygd utan jordbruk. Det är utomordentligt viktigt att jordbrukspolitikens inverkan på här berörda områden ingående analyseras. Enligt min mening har så hitintills ej skett. Sker inte detta innan jordbrukspolitiken fastlägges och tas vid densammas utformning inte vederbörlig hänsyn också till helheten, ställs vi sannolikt i framtiden inför det faktum, att för angelägna delposter få betala ett pris som blir högre än vad det hade behövt bli om helhetssynpunkterna beaktats från början. Självfallet skall inte jordbruket vara ett självändamål i någon bygd eller i någon del av landet. men rimligt är ändå att bredast möjliga helhetsbedömningar görs. Med den roll som jordoch skogsbruket spelar som basnäring i vårt land kan nämligen radikala grepp i jordbrukspolitiken helt förändra förutsättningarna också för annan bebyggelse och annat näringsliv i stora delar av vårt land. Herr talman! Lika orimligt som det är att se jordbrukspolitiken isolerat från vissa helhetsbedömningar i samhället, lika orimligt och till lika felaktiga slutsatser kan man komma internt inom jordbrukspolitiken, om man vid bedömningar av enskilda produktionsgrenar inom jordbruket inte beaktar helhet och följdverkningar. Typfall härpå är synpunkterna av utredningsmajoriteten på såväl mjölksom sockerproduktionen. Mest allvarligt i sammanhanget är de nya signalerna i fråga om mjölkregleringen, främst den programmerade avvecklingen av densamma, dels därför att det berör den ojämförligt största inkomstkällan för jordbruket och dels därför att den drabbar hårdast i de sva ga jordbruksområdena där alternativ i regel saknas. Förslaget innebär inom vissa områden helt enkelt jordbrukets vara eller inte vara. Påståendet här om att de nya prisrelationerna med sänkning av mjölkpriset och höjning av smörpriset skulle ge oförändrad lönsamhet är hur orealistiskt som helst, liksom motivet härför. Kalkylen går helt enkelt inte ihop, i varje fall inte förrän mjölkproduktionen minskat i sådan omfattning att dess roll som väsentlig inkomstkälla för jordbruket bortfallit och då också kostammen decimerats så hårt att dess roll som underlag för köttproduktionen är borta. Att denna operation är till betydande olägenhet för jordbruket är självklart, vidare att denna olägenhet inte begränsas enbart till de direkta ekonomiska verkningarna. Decimeringen av djurhållningen måste leda till ensidigare växtodling med större risker för växtsjukdomar jämte ett sämre utnyttjande av vissa foder och biprodukter. Inte heller för konsumenten är emellertid fördelarna påtagliga och klara. Den sänkning som här bjudes på konsumtionsmjölken räcker sannolikt inte till för att dels betala det högre smörpriset och dels kompensera de långsiktiga konsekvenserna på köttmarknaden. Till detta skall läggas kostnaderna för lagerhållning samt svårigheterna att klara färskvaruförsörjningen i vissa delar av landet, som måste bli en följd av den lägre produktionsvolymen, då med särskild hänsyn tagen till säsongvariationerna inom denna produktionsgren. Vad här sagts om mjölkproduktionen kan i viss mån också äga giltighet vad gäller sockerbetsodlingen. Jag skall här fatta mig kort. Jag hoppas att den specialutredning, som såvitt jag vet i stort sett är färdig, så att säga återställer ordningen i sockerdebatten och levererar material, från vilket någorlunda säkra bedömningar kan göras. Klara fakta är väl ändå, att det aldrig kommer att gå att importera hela vårt behov av socker till de abnormt låga världsmarknadspriser som figurerar i debatten. Därest den svenska sockerbetsodlingen skulle läggas ned, skulle vi säkert av egen omtanke köpa sockret i fast räkning till ett avsevärt högre pris, om än lägre än det svenska, men därtill skulle vi också få dras med en relativt kostsam lagerhållning. Om den svenska sockerbetsodlingen kan sägas att vi har en sockerproduktion som både med avseende på odling och förädling ligger i särklass vad gäller teknik och rationalitet. Det är kanske inte alla som vet att de svenska sockerskördarna ligger bland de högsta i världen. Inom Europa finns endast två länder med högre avkastning per hektar, nämligen Nederländerna och Schweiz. Därtill kommer inom betsektorn också Israel med en något högre skörd, dock på en mycket begränsad areal. Beträffande rörsockerproduktionen är skördevariationerna betydligt större, men genomgående hävdar den svenska produktionen sig väl också i denna jämförelse. Endast ett fåtal länder med relativt begränsad odling ligger i skördehänseende högre. Det land som har den ojämförligt största sockerproduktionen, Kuba, ligger exempelvis 15—20 procent lägre än Sverige vad gäller skörd per hektar. Därtill kommer att biprodukterna vid betodling har ett betydligt större värde än vid rörsockerodling. Härtill kommer att vi just nu faktiskt befinner oss på tröskeln till en nära nog helmekaniserad odlingsepok, som bör ge stora möjligheter för en ytterligare rationalisering av odlingen. Det torde vad gäller förädlingsindustrien, som är en väsentlig sak i sammanhanget, inte råda någon tvekan om att vi kanske har världens modernaste sockerindustri, detta i fråga om såväl teknik som organisation. Vi har således betydande värden i en högtstående och modern förädlingsindustri, en modern maskinpark samt en framstående odlingsteknik och forskning. Vi ställs in för spörsmålet huruvida vi skall utnyttja och vidmakthålla densamma eller rasera den. Med hänsyn till nödvändigheten av en egen förädlingsindustri, ävensom av att odlingsteknik och forskning fortlöpande följes upp, är sockerbetsodlingens vara eller inte vara icke en fråga från år till år. Såvitt jag kan se gäller det här ett avgörande, där vi praktiskt taget ställs utan möjlighet att framdeles odla socker, även om vi skulle bedöma det såsom angeläget, därest vi nu lägger ner odlingen. Jag vill av den anledningen säga, att det finns skäl till att även på detta område gå varsamt fram. Herr talman! Jag vill återkomma till vad jag inledningsvis sade om de konsekvenser som regeringspartiet rimligen bör dra av valutslaget beträffande jordbrukspolitikens utformning. Jag vill framhålla att valutslaget ingenstans, inte ens i storstadsområdena, trots vackra löften kan tolkas såsom ett stöd för socialdemokraternas jordbrukspolitik. Får jag såsom en parentes säga, att det måste betraktas såsom ett politiskt sundhetstecken att denna jordbrukspolitik i ett så konsumentdominerat land som Sverige numera är inte har gått hem ens i de extremaste konsumentvalkretsarna. Det svenska folket har tydligen större sans och moderation på detta område än man har vågat hoppas. Valutslaget måste enligt mitt förmenande tolkas så, att det svenska folket valde tryggheten före ovissheten om livsmedelstillgången framdeles, även om det skulle ske till ett något högre pris. Det måste tolkas såsom en rekommendation till jordbruksministern att ta med mera varsamt grepp på jordbrukspolitiken. Det bör slutligen, herr talman, leda till att regeringen, som nu står inför uppgiften att i proposition dra upp de konkreta riktlinjerna, söker finna en samförståndslösning, en lösning som också kan accepteras av och som inte står i strid med näringens utövare.
Herr talman! Flera talare i denna remissdebatt har berört jordbruksfrågorna, speciellt då med anknytning till det socialdemokratiska jordbruksprogrammet och den debatt som har förekommit i valrörelsen. Det har i debatten också givits uttryck för att den svenska jordbruksregleringen onekligen är en svårhanterlig och svårförståelig matcria, och det har gjorts en del, efter vad jag tycker, nästan vidunderliga påståenden i detta sammanhang. Dessutom anser jag nog att det i debatten här har förekommit något av den vulgärpropaganda som spelades upp kring jordbrukspolitiken i årets valrörelse.

Jag går därför förbi inlägg av denna karaktär men skall anknyta till några av de felaktiga påståenden som har framförts under denna remissdebatt. Jag vänder mig då i första hand till vännen Gustaf Elofsson och till vännen Yngve Nilsson, som har talat bl.a. om de erfarenheter som svenska folket skulle ha fått i fråga om köttförsörjningen under de allra senaste dagarna. Jag måste nog säga att speciellt herr Elofssons inlägg vittnade om att han egentligen inte visste vad han talade om. Herr Elofsson påstod nämligen att köttpriset i Danmark skulle ligga 25 öre över den svenska prisnivån! Det är ju alldeles orimligt, ty herr Elofsson måste ändå veta att vi har ett mycket högt gränsskydd för det svenska köttet. Det betalas i verkligheten i dag 3 kronor och 19 öre i avgift för varje kilo kött som går över gränsen in i Sverige. Den svenska noteringen ligger här i dag på 6:31, och då är den 25 öring som man lade på med hänsyn till veterinärkonflikten inräknad. Det betyder att det pris man har kunnat betala i Danmark för det här köttet är 3:12, d. v. s. knappt hälften av det pris vi betalar i Sverige. Vi får väl ändå hålla oss till realiteter, herr Elofsson, och inte försöka inbilla svenska folket att priserna i Danmark skulle ligga 25 öre över de svenska. Ett faktum är att vi fortsätter att ha de högsta priser på köttvaror som kan tänkas. Om det sedan skulle vara så att noteringen i Danmark kan ha växlat med 10 eller 20 öre från den ena dagen till den andra, så förändrar det ingenting i helhetsbilden. I sockerfrågan kanske jag först skall anknyta till vad herr Kristiansson sade. Han är en typisk exponent för dem som ständigt står upp och säger: Vad vi är duktiga! Vi producerar det bästa fläsket i världen, läste jag häromdagen. Nu kom herr Kristiansson och sade att vi är också de bästa att producera socker. Vi skulle kunna mäta oss med de rörsockerodlande länderna — ja, den svenska betodlingen skulle t.o.m. vara överlägsen. Jag tror inte att man i något annat betodlande land vågar göra ett sådant påstående, men herr Kristiansson gör det. Har han kommit på den befängda tanken att man skulle odla rörsocker här i Sverige? I så fall håller jag med honom om att betodling skulle ge ett bättre resultat, men det är ju inte det vi resonerar om. Skulle det vara på det sättet, herr Kristiansson, att vi vore överlägsna även på ett sådant område som sockerodlingen, så måste folk fråga sig: Varför skall vi då behöva hålla ett gränsskydd på 300 procent för en produkt som vi skulle vara världsmästare i att producera? Påståendet faller på sin egen orimlighet. Jag tror, som sagt, att vi inte tjänar jordbruksdebatten med så våldsamma överdrifter. Herr Gustaf Elofsson sade att vi producerar ungefär 40 procent av vårt sockerbehov. Jag är tacksam, om jag får notera att herr Elofsson är med på att vi siktar dithän. Ett faktum är ju att vi under de senaste tio åren har haft målsättningen att försöka producera två tredjedelar av vårt sockerbehov, således 66 procent. även en sådan insiktsfull jordbrukare som herr Gustaf Elofsson är tydligen med på att resonera om 40 procents självförsörjning. Vi konsumerar litet mer än 300 000 ton socker i landet. Vi importerar alltså ungefär 100000 ton. Importpriset är i dag 28,5 öre per kilo. Jag kan hålla med om att det är ett dumpingpris. Emellertid vill jag i dag inte gå in på en diskussion i sockerfrågan, eftersom den har varit föremål för en utredning. Utredningsförslaget är ute på remiss, och avsikten är att kommittén sedan skall få fortsätta att förhandla kring den här frågan. Så mycket har dock redan kommit fram att det finns starka uttryck för att någonting bör göras. TCO säger t.ex. att sockernäringen bara bör ha dumpingskydd, ungefär som andra näringar. Enligt min mening är det uttalandet mycket djärvt. Det blir väldigt svårt att gå så långt. I den förda debatten har vår sockerproduktion kommit att framstå som orimlig, där är det nödvändigt att man verkligen tänker om. Och jag tror att vi inte minst med tanke på u-hjälpen har möjligheter att här åstadkomma någonting ganska betydelsefullt. Utredningen pekar på att man skulle kunna avsätta skillnaden mellan ett rimligt världsmarknadspris och det låga pris, som man nu betalar, till en fond som skulle kunna användas för u-hjälpen. Om vi utgår från att det rimliga priset ligger vid 60—65 öre och vi i dag kan köpa för 28 öre, betyder det att vi skulle få en rätt stor hjälpfond. Frågan om sockernäringen får naturligtvis diskuteras vidare, men jag menar att förut sättningarna är ovanligt goda för att vi här verkligen skulle kunna göra någonting positivt för u-länderna. Så kommer jag till herr Yngve Nilssons allmänna resonemang om jordbrukspolitiken. Jag observerade att han använde en siffra i Jordbruksekonomiska Meddelanden för att visa att jordbruket skulle ha betydande svårigheter. Emellertid finns en siffra en månad senare, för september, visserligen bara i stencil men om herr Yngve Nilsson i stället tagit den hade han funnit att jordbrukarnas producentpriser inte sjunkit utan tvärtom stigit. I september var nämligen siffran 132, således en förbättring från de 127 och 129 enheterna i juli och augusti. Jag tycker dock inte att vi skall bygga resonemangen på växlingar från en månad till en annan. När det gäller producentprisindex kan man inte ta en svängning från låt mig säga juni till juli eller juli till augusti som uttryck för någon förändring; lika litet som den förbättring jag talar om egentligen är värd att nämna. Maskinanskaffningen är på samma sätt beroende av jordbrukets resultat från ett år till ett annat — har man haft ett gott år köper man maskiner året därefter, men det säger inte mycket om jordbrukarens inställning till de mera långsiktiga produktionsförutsättningarna. Till herr Axel Kristiansson vill jag säga att den felaktiga uppgiften om 1500 kronor blev så eftertryckligt dementerad av statsministern före valet att jag inte trodde att man skulle behöva upprepa dementien. Det var en fadäs i en publikation som kom ut i Stockholm, saken har lagts till rätta, och jag tycker nog att vi kunde låta den vara förbi vid det här laget. Herr Kristiansson anser inte att 80 procent kan användas som en målsättning. Han vill i stället tala om ett rationellt jordbruk. Men hur skall vi mäta detta rationella jordbruk? Ja, vi måste mäta det i konkurrenskraft gent emot andra sysselsättningar och mot andra länders jordbruk. Gör vi det så tror jag att man ändå kommer till resultatet att det åtminstone för svenska konsumenter kan vara en fördel att man importerar vissa kvantiteter livsmedel. Industriförbundet, som väl inte kan beskyllas för att gå socialdemokraternas ärenden, finner målsättningen med §0-procentig försörjning rimlig och riktig, framför allt mot bakgrunden av de betydande överföringsvinster som på det sättet sannolikt kan göras. Den ej obetydliga nedgången i självförsörjningsgrad som skett under de senaste åren gör det vidare sannolikt, säger Industriförbundet, att den ytterligare nedgång som utredningen föreslår skall kunna komma till stånd utan nämnvärda skadeverkningar för jordbruket och dess utövare. Jag skulle kunna återge åtskilligt flera remissyttranden där man förklarar att det kan vara önskvärt att åstadkomma en krympning av de totala insatserna inom jordbruksproduktionen, således både i fråga om arbetskraft och när det gäller kapital. Herr Kristiansson kan naturligtvis påstå att världsmarknadspriserna för modligen kommer att stiga. Jag kan givetvis inte spå om framtiden med någon större säkerhet än vad han kan göra — det kan vi vara överens om — men man får ju ändå försöka att bilda sig en uppfattning och den får baseras på vad som har förekommit och på tendenser som kan ge en antydan om framtiden. Om vi bortser från krigsåren och avspärrningen har det ju under årtionden varit billigare att köpa produkter utifrån. Många av oss önskar väl i själva verket att det förhållandet skulle ändras, ty om världsmarknadspriserna på animalier och vegetabilier gick upp i nivå med priserna här i Sverige så skulle det ju vara ett uttryck för att man också i andra länder hade uppnått en hög levnadsstandard.

Endast under förutsättning att någonting sådant kan realiseras tror jag att vi kan räkna med att livsmedlen kommer upp i den prisnivå som vi får lov att acceptera här i landet. Folk som inte har en hög levnadsstandard kan inte heller betala höga priser på livsmedel. När jag konstaterar detta är det inte därför att jag menar att vi enbart av det skälet skulle frångå den politik som vi hittills har fört och genom vilken vi har försökt att åstadkomma följsamhet för jordbrukarna i förhållande till andra grupper. Den politiken anser jag bör fortsättas, men det är å andra sidan ett ganska realistiskt antagande att vi inte kan påräkna att den situationen inträffar så snart då världsmarknadspriserna ligger i paritet med de svenska priserna. Jag har, herr talman, velat anföra dessa synpunkter i anslutning till de inlägg som har gjorts under den här debatten.

Herr talman! Jag tar till orda därför att vår vänlige jordbruksminister påstår att några av oss har hemfallit åt den så vanliga vulgärpropagandan när det gäller jordbruket, livsmedelsproduktionen och dess framtid. För att jordbruksministern skall ha anledning att eventuellt korrigera sig själv ber jag, herr talman, att in extenso få läsa upp vad jag sade i mitt förra anförande i den här frågan. Jag sade så här: »Jag är övertygad om att jordbrukspolitiken har spelat en betydande roll för valresultatet. Dagens konsumenter är inte bara prismedvetna utan dessutom så klarsynta att de inte tror på de Holmqvistska sagorna.

Jordbruksministern är där avbildad på första sidan och har dessutom en ledare om möjligheterna att sänka livsmedelspriserna i vårt land. Här står på första sidan den siffra som herr Axel Kristiansson nämnde, Det heter där att med den jordbrukspolitik som herr Holmqvist förordar skulle man ha möjligheter att sänka livsmedelspriserna för en familj med 1500 kronor. Vad är vulgärpropaganda, herr jordbruksminister, när jordbruksministern själv och statsministern distrikt efter distrikt har tagit avstånd från denna broschyr eller tidning som ni skickat ut i detta sammanhang? Skall vi föra en realistisk jordbrukspolitik, då skall vi göra det, Men av det inlägg som jordbruksministern här gjorde har jag fått den uppfattningen att han ingenting har lärt av det senaste valet. Om man gör en privat undersökning hos konsumenterna finner man att de inte tror ett dyft på vad socialdemokratien säger i detta sammanhang. Jag vill med detta framhålla att socialdemokraterna ute i länen är förnuftigare i vad det gäller livsmedelsproduktion och jordbrukspolitik än jordbruksministern kanske är.

Herr talman! Jordbruksministern kritiserade mig för den del av mitt inlägg som bland annat berörde köttförsörjningen under den tid vi hade generalstrejk här i landet när det gällde slakteriveterinärer, Jag vill då hänvisa till en artikel som står intagen i Upsala Nya Tidning. Det är ett TT-meddelande som lyder så här: »Kött och fläsk måste importeras från Danmark för att täcka den brist på färska svenska köttvaror som uppstod på grund av generalstrejken. För denna import var man tvungen att betala högre priser än gällande svenska priser, Detta säger slakteriförbundet i sin svarsskrivelse till näringsfrihetsombudsmannen som begärt information om prishöjningarna på kött.» Vidare tog jordbruksministern upp ett resonemang om indextalen och påstod att jag hade angett en siffra för oktober månad, Detta är fullständigt felaktigt. Jag har hänvisat till Jordbruksekonomiska Meddelanden, numret för oktober månad, och klart uttalat att under regleringsåret 1965/66 var det reella producentindextalet 102,7 mot 106 de två föregående åren. Det torde väl visa den situation som jordbruket nu står inför. Sedan gäller det maskinanskaffningen, där jag har påstått att man kan förmärka en stark nedgång i inköp av jordbruksmaskiner. Mitt uttalande på denna punkt torde kunna verifieras av RLF.

Herr talman! Herr jordbruksministern började sitt anförande med att betvivla att jag visste vad jag talade om. Det kan väl hända att man tycker att det är så stora omvälvningar på detta område att man nog kan bli litet virrig ibland, men det får jordbruksministern förlåta. När jordbruksministern sade att det var felaktigt att köttpriserna hade stigit med 25 öre per kg vill jag bara hänvisa till kvällstidningarna i dag. Om jordbruksministern läser dem, finner han uppgiften där. är det fel, har jag också lämnat felaktiga uppgifter. Men jag tror inte det, ty man sade dessutom i radio att höjningen skulle undersökas av den nämnd som är tillsatt för att kontrollera prisbildningen på matvaror, och jag förmodar att nämnden undersöker om det är sant. Jordbruksministern sade att sockret här kostade 60—65 öre per kg. Det är nog riktigt. Och så köper man det på världsmarknaden för 28 öre, och då är det självklart att det är bättre att importera. Men om jag fattade jordbruksministern rätt så anser han att det aldrig kommer att uppstå några svårigheter för vårt land vare sig med krig eller annat, och därför kan man låta näringarna dö bort. Skulle det vara så, då beklagar jag oss, ty vi kan nog komma i den situationen en gång till att det blir ofred i världen och att vi behöver ha en så stor egen livsmedelsproduktion som möjligt. Vidare förklarade statsrådet att vi odlade 300 000 ton potatis i landet och att det var för mycket. Men varför påbjöds då t.ex. 1940 att man skulle köra upp alla gångar i Stockholm och alla släta planer och sätta potatis för att dryga ut förråden? Det har både jordbruksministern och jag sett i Stockholm. Det skedde för att vi inte hade potatis. Vi fick en ersättning per tunnland för att köra upp obrukad mark och så råg på den. Samma var förhållandet med potatisen, som vi skulle odla så att svenska folket skulle kunna få vad det behövde. Man kan tycka att sådant är onödigt och att vi kan importera. Men saken är den att om ofred utbryter, då får vi nog se att det inte är så lätt att få en skörd som täcker behovet, utan det kan bli mycket stora svårigheter. Det är därför vi anser oss behöva inom vårt land ha en beredskap som täcker det behov som anses vara nödvändigt ifall det skul le komma ofred över oss en gång till. Jag håller med om att det kan bli billigare att köpa vissa saker utifrån i närvarande stund, men så snart vi har lagt ner våra möjligheter att producera stiger priserna. Det har vi lagt märke till tidigare. Jag skall inte upprepa kötthistorierna. Det får vi väl läsa mer om i tidningarna i morgon. Vi kan bara se på en sak. På tre dagar skulle regeringen ställa till en sådan import! Var det nödvändigt? Jag skulle vilja fråga jordbruksministern om så var förhållandet.

Jag tror att svenska folket godkänner en sådan åtgärd.

Herr talman! Efter jordbruksministerns anförande gjorde jag den reflexionen att vi till alla rekord inom både sockerframställningen och fläskframställningen — vilka för övrigt inte tycks glädja jordbruksministern — också kan lägga det rekordet att vi har en jordbruksminister som sätter rekord i demagogi. Något bemötande i sak har han knappast presterat, i varje fall inte gentemot mitt anförande. Jag hade på vissa punkter konkreta siffror, men dem bemötte han inte annat än i allmänna ordalag. Låt mig ta upp sockerfrågan. Där sade jag att vi har en sockerodling i detta land där skörden enligt statistiken är så hög att det endast finns två länder i Europa som ligger högre. Vill jordbruksministern bestrida detta, så får han givetvis komma med belägg. Jag bygger mitt påstående på statistik. Det är möjligt att jordbruksministern säger att det bara är Sockerbolagets statistik och att man inte kan lita på den, men när jordbruksministern i ett annat sammanhang refererar till Industriförbundet kan det väl inte vara farligare att här referera till Sockerbolagets statistik. Om vi på något område har en skördestatistik som är riktig, är det nog den statistik som gäller sockerframställningen. Jag sade därtill att skördarna av rörsocker är mer varierande, från mindre än 2 ton per hektar upp till 10—11 ton, men på Kuba är arealskörden 15—20 procent lägre än den svenska. Nu frågar jordbruksministern varför vi då inte är konkurrenskraftiga. Frågan är lätt att besvara, dels säljer uländerna sockret under produktionskostnaden, dels har vi betydligt högre kostnader än de. Men vi får väl någon gång ta konsekvensen av vårt kostnadsläge. Det är inte säkert att vi på grund av att vi har ett högt kostnadsläge alltid kan säga att vi inte bör producera den eller den varan. Jag kan mycket väl sluta att nämna de 1500 kronorna, men när jordbruksministern talar om vulgärpropaganda måste jag säga att om något är väl detta vulgärpropaganda när man sprider ett sådant påstående. Jag vet inte i hur många hundratusen exemplar broschyren spreds. Men klart är att hade inte uppgiften blivit påtalad, hade den sannolikt icke heller blivit tillrättalagd. Det var ju för övrigt mycket motvilligt som statsministern rättade den. Vi har tidigare tvistat om självförsörjningsgraden. Jordbruksministern har bitit sig fast vid att denna låga jordbruksproduktionen «måste vara framtidsmelodien, han frågar hur vi skall kunna mäta effektiviteten, han säger att det måste föreligga konkurrensbetingelser, vilket allt enligt honom talar för en lägre produktionsmålsättning. Jag tror han överdriver besvärligheterna. Om vi kommer överens om mått och form för det rationella jordbruket och på grundval av detta om en viss prisnivå — vi har ju då inte skattat konsumenterna över hövan. Om jordbruket producerar till det priset, finns det ingen anledning att företa någon skärpning förrän vi riskerar få för stor produktion i landet. Det finns ingen anledning att använda 80-procentstrecket som ett riktmärke som man till varje Pris skall komma till i framtiden. Jordbruksministern refererade till Industriförbundet. Jag vill säga att detta inte är första gången som Industriförbundet kommit överens med socialdemokraterna i jordbruksfrågor. Jordbruksministern sade till slut någonting som jag vill stanna litet vid, nämligen att världsmarknadspriserna har varit låga så länge man kan minnas. Jag tror att jordbruksministern bör läsa litet historia — gör han det, finner han att den tidigare utvecklingen upprepar sig i nuet fast i omvänd riktning. När jordbruksdepressionen utbröt i början av 30-talet föll först spannmålspriserna. Jag minns mycket väl att det när den svenska riksdagen debatterade jordbruksstöd eller icke från visst håll sades att vi inte hade någon jordbrukskris i detta land, och man gav de svenska jordbrukarna rekommendationen att liksom de danska gå över till animalieproduktion, så skulle hela problematiken vara löst. De som såg litet längre sade att det efter spannmålskrisen måste komma en animaliekris, och den kom också efter ett antal månader eller något år. Nu har vi efter en lång följd av år med mycket låga spannmålspriser och till synes outtömliga spannmålslager fått en stark reducering av dessa lager, och vi har fått en höjning av spannmålspriserna som jordbruksministern inte bestred. Jag tror att det som tidigare skedde nu upprepas, fastän i omvänd riktning. Medan spannmålspriserna då föll först, steg de nu först, och det kommer att få till följd att animaliepriserna också stiger. Vi är inne i en trend med stark höjning av konsum tionsstandarden, och jag tror att jordbruksministern ganska snart får bevittna att det blir ett annat bytesvärde för jordbruksprodukterna.
Herr talman! Till herr Sundin vill jag bara säga att vi naturligtvis är glada över att han på nytt hållit sitt anförande inför kammaren. Jag hade emellertid en känsla av att det fanns vissa partier i det tidigare anförandet som han inte direkt citerade här. Med all respekt för de personliga penetreringar som han gör av konsumenternas uppfattning måste jag be herr Sundin förlåta mig att jag ändå fäster större vikt vid vad de organisationer säger som kanske ändå mera företräder konsumentintresset. Jag skulle kunna ange flera yttranden i det avseendet, men jag pekar bara på jordbruksnämndens konsumentdelegation, som består av representanter för inte bara de olika löntagargrupperna, utan också handel och industri. I dess yttrande finner vi tillräckligt uttryck för en uppslutning kring den princip som regeringen har rekommenderat. Jag tror att herr Sundin får svårt att i detta yttrande finna någonting som anger att man är betänksam mot det program som har föreslagits.

Det är klart att Slakteriförbundet har sina intressen att bevaka i sammanhanget. Vad jag har vänt mig mot är ingalunda vad Slakteriförbundet har sagt — jag har inte gått in på det. Däremot har jag vänt mig mot den beskrivning som kom fram i tidigare inlägg. Till herr Gustaf Elofsson vill jag säga att jag inte har talat om potatis, men varav hjärtat är fullt, därom talar munnen. Jag förstår att herr Gustaf Elofsson har potatisen närmast hjärtat i det här sammanhanget! Detta är dock en senare historia. Det är också en tråkig historia. Vi hade naturligtvis all anledning att fundera över hur långt man skulle sträcka sig för att producera fabrikspotatis här i landet. Det skulle emellertid föra alltför långt att dra upp detta ämne, och jag skall inte göra det mera än i denna antydan. Herr Gustaf Elofsson ställde också en fråga till mig, huruvida den import av kött som man talar om verkligen var nödvändig. Jag har visserligen inte reda på hur stor den blev, men jag tror inte att Danmark på något sätt har kunnat tillgodose sina stora exportintressen med Slakteriförbundets medverkan. Jag har ingen anledning att tro att det på dessa tre dagar hänt så mycket — försörjningen med kött var aldrig äventyrad. Under den vecka som föregick strejken hade vi en nedslaktning som låg 30 procent högre än under motsvarande tid förra året, så jag tror inte det fanns några större risker för att vår köttförsörjning råkade i fara, och jag kan inte heller tänka mig att man behövde tillgripa så värst stor import för att täcka behovet. Tre dagar kan ju en helg vara, om den infaller på visst sätt i veckan. Jag beklagar att jag missförstod herr Yngve Nilsson, vilket jag medger att jag tydligen har gjort. Jag tog fram Jordbruksekonomiska Meddelanden och tyckte mig känna igen några av siffrorna. Jag fastnade för de senare uppgifterna där. Nu har emellertid herr Yngve Nilsson talat om tre år och jag kan ge honom rätt i att man när man sätter producentprisindex i relation till konsumentprisindex får en serie som pekar nedåt, men om man väljer en kolumn till vänster med nominella priser, så finner man att priserna fortsatt att stiga, men inte lika kraftigt som konsumentprisindex. Jag gick kanske också förbi vissa andra saker i herr Yngve Nilssons inlägg. Han behandlade ju kapitalfrågorna och låglöneproblemet.

Jag kan medge att den kalorimässigt 80 procentiga självförsörjningsgrad som utredningen räknat fram delvis är en konstruktion. Det finns kanske bättre begrepp; man kan ta hänsyn till vilka produktionsresurser som finns i landet och till omställningsmöjligheter från andra utgångspunkter. Jag vill i dag inte säga att jordbruksutredningens sätt att räkna fram självförsörjningsgraden är det bästa. Det är mycket möjligt att man kan komma till något annat resultat, men kvar står att vi har åtminstone ett betydande konsumentintresse av att det kan ske en import av livsmedelsvaror till landet. Under de senaste åren har det till följd av produktionsutvecklingen blivit allt svårare att importera jordbruksprodukter. Jag har tidigare haft anledning att framhålla att vi praktiskt taget under hela efterkrigsperioden haft en import av kött från Danmark. Denna import har numera upphört, beroende på att vi har ökat vår produktion. Jag tycker inte att detta är önskvärt ur konsumenternas synpunkt, och inte heller ur jordbrukarnas synpunkt, ty vi kommer att få överskottsproblem på ytterligare ett område. Jag är litet förvånad över att man i valrörelsen, när herr Kristiansson och jag och andra diskuterade dessa frågor, inte sade någonting om det stora och svåra överskottsproblem för svenskt jordbruk som ständigt minskar lönsamheten. Jag anser således att en strävan till produktionsbegränsning också länder till fördel för jordbruket, men det är ingen som i denna debatt betonat detta. ändå vet vi att jordbrukets förhandlingsdelegation hos jordbruksnämnden nu påyrkat ytterligare åtgärder för att klara den tyngande exporten. Man föreslår att jordbruksnämnden skall aktualisera frågan om ytterligare höjning av slaktavgiften, vilket skulle drabba det svenska jordbruket ännu mera. Den aktuella tvisten behöver egentligen inte röra sig om huruvida självförsörjningsgraden minskar till 80 procent i slutet av 1970-talet — om vi når det resultatet tidigare eller det kan bli en skillnad på ett par procent, spelar ju mindre roll — utan det viktiga är att staka ut en väg på vilken vi kan befria jordbruket från det som i dag är det stora problemet, nämligen frågan om överskottsförsörjningen. Om man alltså går förbi dessa frågor på det sätt som debattörerna här har gjort i dag, tycker jag att man bortser från det som enligt min mening borde vara vitala jordbruksintressen i detta sammanhang.

Herr talman! Allra först nämnde jordbruksministern att olika remissinstanser sagt så och så. Det förstår jag. Jag har tagit del av dessa remissyttranden. Jag ställde här frågan för att det eventuellt skulle bli till lärdom för vår mycket vänlige och kunnige jordbruksminister, om man inte på något sätt borde ta lärdom av det val som vi nu har bakom oss, även i denna fråga. Jag är alldeles övertygad om att konsumenterna reagerade negativt till den giv som socialdemokratien med herr Holmqvist i spetsen presenterade på detta område. Herr talman! Jag hoppade med vett och vilja över ett avsnitt av mitt anförande, ty jag hörde att jag skulle få tillfälle att upprepa mitt tidigare tal och ville bespara såväl jordbruksministern som kammarledamöterna att höra det i dess helhet. Jag skall nu i koncentrat ta med det som jag förut inte sade. De statsråd som har ansvar för sina respektive departement försöker alla att göra sitt allra yttersta för att få så mycket pengar som möjligt för det område de arbetar med. Jordbruksministern går i spetsen för att om möjligt skära ned kostnaderna och skapa sämre möjligheter för den grupp som han anser sig vara arbetsgivare för i vårt samhälle. Det är ju, ärade kammarledamöter, ändå ett sundhetstecken att statsrådet tar avstånd från den där tidningen som gick ut i massupplaga och säger att vad där skrevs var en felaktig propaganda till konsumenterna. Det hälsar jag med den allra största tillfredsställelse, och till det knyter jag den förhoppningen att man inte skall upprepa denna tanke som kanske var avsedd som en handling.

Herr talman! Jag noterar med tacksamhet att jordbruksministern i sitt se naste inlägg inte på något sätt vederlade vare sig påståendet om sockerskörden i Sverige jämförd med andra sockerskördar eller de siffror jag angav för prisstegringar som redan har skett. Jag vill till protokollet ha antecknat detta. Jag noterar också med tacksamhet att jordbruksministern säger sig inte vara låst i sina positioner och bedömningar. Han håller visserligen fast vid den 80 procentiga målsättningen, men motiveringen var närmast ett konsumentintresse: att kunna importera billiga livsmedel. Detta är dock, herr jordbruksminister, endast möjligt så länge vi inte är med i en stormarknad. Sedan försvinner dessa möjligheter. Men därtill sade jordbruksministern att detta även var ett jordbrukarintresse. Men, herr jordbruksminister, det gäller ändå att hålla isär begreppen. Det är skillnad mellan en diskussion om överskottsproblem och vad man skulle kunna kalla underskottsproblem. 80-procentsnivån, som jordbruksministern siktar till som en klar och absolut målsättning och som han tydligen har varit beredd att använda vilka medel som helst för att nå, kan rimligen inte innebära någon Ööverskottsproblematik, i varje fall inte generellt, möjligen på enstaka produkter. Men då är ju receptet ändå sämre, om vi alltjämt vid den låga genomsnittsförsörjningen skall ha staplar av vissa produkter som vi har överskott på.
Herr talman! Flera talare har varit säkra på att detta val avgjordes helt enkelt av jordbrukspolitiken. Det tycks vara det enda som har påverkat människor i valet. Då får man också ta konsekvenserna av detta, menar man. Det går inte att driva en jordbrukspolitik som har blivit underkänd. Jag tror inte man får ta så lättvindigt på denna fråga. Det är alltid vanskligt att analysera ett valresultat och säga vad som kan ha bidragit i det ena eller andra avseendet. Jag kan gärna erkänna att jag inte tror att jordbrukspolitiken var någonting som socialdemokraterna kunde räkna med att vinna röster på. Erfarenheterna är tvärtom när man ser tillbaka på tidigare val ganska nedslående på den punkten: man tycks inte kunna samla röster på framåtsyftande jordbruksprogram. För 20 år sedan, 1946, gjorde socialdemokraterna ett dåligt val. Det diskuterades efteråt vad som var orsaken till det. Det fanns de som då sade liksom nu: Se där, det var jordbrukspolitiken! Vad var det den jordbrukspolitiken som då presenterats syftade till? Jo, att man skulle upprätta lantbruksnämnder. Dessa skulle få ekonomiska möjligheter att köpa upp jordbruk och slå samman fastigheter till bättre bärkraft för jordbrukarna. Det var en fråga om att ställa upp en målsättning, om att bygga upp räntabla, bärkraftiga jordbruk. Hur möttes det programmet? Jo, det bemöttes med en propaganda av ungefär samma sort som har riktats mot förslaget nu. Man sade att nu vill man tvinga oss, nu gäller det tvångsåtgärder som samhället skall vidtaga för att åstadkomma stora strukturförändringar. Det är mycket möjligt att man vann röster på det från de partier som engagerade sig i den skrämselpropagandan. Det lades ned 1500 jordbruk under år 1946, vilket man betecknade som en olycka. Folk stod här i kammaren och sade: Nu gäller det att vända strömmen, nu gäller det att få folk ifrån industrierna, tätorterna ut till landsbygdens näringar. Nu efteråt får vi väl säga att det var väl att riksdagen inte följde dessa rekommendationer, ty då hade vi sannolikt inte haft den höga levnadsstandard som vi har i dag. I diskussionen i dag har vi hört att nedläggningen rör sig om 10000 å 11 000 småbruk om året. Det är klart att situationen är annorlunda nu, men jag kan inte se annat än att det i princip är samma problem vi möter på nytt. Tanken att gå vidare, att föra utvecklingen vidare för att skapa bättre underlag, mötes med ungefär samma negativa hållning som för 20 år sedan. Vi har aldrig från socialdemokratiskt håll räknat med att vårt program i jordbruksfrågan skulle skaffa oss röster. Däremot tror vi att på lång sikt kommer man att ge erkännande åt den politiken och säga att den är riktig. Den är hållbar, den skapar underlag för jordbrukarna att följa med i en inkomstutveckling som andra medborgare får. Herr talman, jag skall sluta att tala härom och säga till Axel Kristiansson att om jag nu inte tar upp sockerbetorna så är det inte därför att jag kapitulerar inför hans argumentation. Men jag finner att den är rätt meningslös. Vi får inte endast utgå från vilken skörd som kan åstadkommas per hektar. Vi måste naturligtvis ta med kostnadsfaktorerna, till vilket pris vi kan åstadkomma skörden. Det är först då resonemanget blir meningsfyllt. Det är möjligt att vi kan åstadkomma denna produktion. Sådana diskussioner baserade mera på botaniska och liknande förutsättningar är av mindre intresse när vi diskuterar ekonomi. Därför, herr Axel Kristiansson, ansåg jag inte att det var anledning att fortsätta debatten på den punkten.

Herr talman! Det är förvånansvärt att jordbruksministern säger att man inte har lagt fram ett nytt förslag i jordbrukspolitiken för att vinna röster. Det förhåller sig ju så att inte mer än 10 procent av Sveriges befolkning arbetar i jordbruket. Det är alltså 90 procent av Sveriges befolkning som är konsumenter och varav en stor del missnöjda med den politik som jordbruksministern är = förespråkare för. Jag fäste mig vid en passus i jordbruksministerns förra anförande, där han sade att vi har fått en sådan köttproduktion att vi inte har behövt importera från Danmark på flera månader. Jag vill då erinra om att vi har haft en mycket stor import från Australien under detta år.

Herr talman! När jordbruksministern nu i slutomgången tar upp vad som hände 1946 och drar paralleller vill jag säga att i varje fall jag aldrig har diskuterat med jordbruksministern ifrån den utgångspunkten att inte folk skall flytta ifrån jordbruket. Jag har bara hävdat att de jordbruk som blir kvar skall ha möjlighet att utvecklas rationellt och, så långt man kan, under rationella betingelser få producera och utnyttja den konsumtionsmarknad som finns i landet. Jag är inte alldeles övertygad om att vi kommer att fylla den, men vad jag däremot inte kan förstå är jordbruksministerns iver att säga att detta inte får ske utan vi skall sätta stopp för det. Beträffande sockret vill jag säga att det väl ändå är en väsentlig faktor att kunna få fram en stor sockerskörd och att det i landet finns förutsättningar härför. Jordbruksministern vill väl ändå inte bestrida påståendet att det bara finns två länder i Europa som får en större sockerskörd. Det förhåller sig ju på det sättet.

Herr talman! I gårdagens debatt var en rad stora och betydelsefulla frågor föremål för behandling. Av naturliga skäl tillhör såväl bostadsbyggandet som industriinvesteringarna den kategorien av frågor. De är var för sig betydelsefulla och spelar en central roll i samhällsdebatten. Jag tänkte i mitt inlägg knyta några reflexioner till den delen av diskussionen. Då det gäller bostadsbyggandets omfattning råder det väl en ganska stark enighet om att det är angeläget med ett bostadsbyggande på mycket hög nivå. Men jag tror att det är lika angeläget att slå fast — kanske t.o.m. angelägnare — att det bostadsbyggnadsprogram som riksdagen vid varje tillfälle fastställer skall realiseras utan de stora och växande hinder som nu reses. Jag tänker då alldeles speciellt på de punktinjektioner som tyvärr kännetecknat bostadsbyggandets kreditförsörjning under en längre tid. Det är ju uppenbart att denna form av kreditpolitik hindrar ett rationellt byggande och bidrar till en icke oväsentlig kostnadsökning. Jag vill till detta påstående bara foga ett exempel bland många. Det har gjorts en utredning, så noggrann som över huvud taget är möjligt, för att få kännedom om de kostnader som belastar bostadsprojekt just på grund av dröjsmål till följd av att man inte fått krediter. Det gäller ett projekt på cirka 18 miljoner kronor, uppdelat i tre etapper. Avsikten var att projektet skulle byggas i ett sammanhang. Efter första etappen blev det emellertid ett uppehåll på sammanlagt sex månader. För den del av projektet som återstod — den belöpte sig till ungefär 11 miljoner kronor — ökade kostnaderna med över tre procent, varav två tredjedelar kom på entreprenören. Han var tvungen att reducera såväl arbetsstyrka som arbetsledning, och den återstående personalen gick så att säga för halv maskin. Räntekostnaderna för investeringarna blev rätt betydande. För byggherren medförde uppehållet ökade ränteutgifter, dels för tomtkostnaderna och dels för projekteringskostnaderna. Såsom en jämförelse kan jag nämna, att denna kostnadsökning ungefär svarar mot en löneökning för byggnadsarbetarna på 10 å 12 procent. Den kostnadsökning som uppstod på grund av detta uppehåll och som självfallet hyresgästerna får betala har ansetts vara mer eller mindre naturlig. Man kan tänka sig den reaktion som skulle uppstå, därest byggnadsarbetarna krävt och även erhållit ett ytterligare lönelyft på 10 å 12 procent. Det finns naturligtvis flera sådana här exempel. För att nå en renodling i kostnadsdebatten tror jag det är nödvändigt att tillföra de nuvarande byggnadskostnadsindexen faktorer, som nu inte finns men som inte är oväsentliga i kostnadsbildningen. Jag skall inte nu nämna andra konsekvenser i form av arbetslöshet och mycket höga utbetalningar till följd härav.

När jag lyssnade till debatten i går, fick jag en känsla av att man gjorde en sammankoppling — i och för sig rätt naturlig — av bostadsbyggandet och industriinvesteringarna. Jag ifrågasätter dock om det är riktigt att i debatten ställa dessa två investeringsområden emot varandra. Kan denna motsättning över huvud taget vara nöd vändig? Enligt min mening är den det inte.

Men det är nog en hopplös uppgift, oavsett vem som ger sig på den, att söka få bostadsbyggare och bostadskonsumenter att förstå, att det skall vara nödvändigt att ha bostadsbyggandets kreditförsörjning ordnad så som nu.

Jag tror inte att någotdera av dessa investeringsområden är betjänt av att exempelvis industrien skall ha prioritet det ena året och bostadsbyggandet komma i motsvarande förmånsställning det andra året. Detta kan icke vara förenligt med en rationell verksamhet, om jag ser det ur byggandets synpunkt, och har föga med rationellt tänkande att göra. Jag tror att det blir nödvändigt, såsom anförts här vid något tidigare tillfälle, att man övergår till en helt annan värdering då det gäller att avdela investeringsutrymme för bostads byggandet. I stället för att tala om så och så många lägenheter bör man nog ge bostadsbyggandet liksom andra investeringsområden det belopp i kronor som det anses vara realistiskt att ge till bostadsförsörjningen. Sedan ankommer det på projektörer och bostadsbyggare att för de pengarna åstadkomma största möjliga antal goda och billiga bostäder. För att realisera den tankegången blir det nödvändigt med en samordnad näringspolitik — frågor som berördes i gårdagens debatt. Det är åtgärder som fackföreningsrörelsen länge har ansett nödvändiga för att fylla ett stort och mycket utförligt redovisat behov. När jag lyssnade på herr Holmberg i går verkade det som om han befarade att det skulle komma att innebära ett så allvarligt ingripande i näringspolitiken att det föranledde honom att genast tala om socialisering. Jag tror att det är en helt felaktig slutsats. När vi från socialdemokratiskt håll anser näringspolitiken så betydelsefull att vi till och med förordat att ett särskilt departement skall upprättas för handläggandet av dessa frågor så ligger ingalunda bakom det kravet en strävan att socialisera näringslivet. Herr Holmberg var under debatten i går liksom tidigare något bekymrad över att den offentliga sektorn växer och att samhällets inflytande ökar. Ja, bakom denna växande utveckling ligger ju många faktorer. Jag vill bara hänvisa till vad som direkt sammanhänger med de i detta sammanhang diskuterade frågorna, nämligen frågorna om bostadsbyggandet och industriinvesteringarna. Är det ändå inte på det sättet att en förutsättning för att denna verksamhet, som ju i och för sig är rätt kostnadskrävande, skall kunna realiseras är att kostnadskrävande åtgärder sätts in från både stat och kommun. Den som tvekar på den punkten kan med fördel läsa näringslivets bostadspolitiska program, en sammanfattning utarbetad av näringslivets bo stadsutredning, del nr 4. När man läst denna sammanfattning gör man osökt den reflexionen att så många och så stora kostnadskrävande insatser som i det sammanhanget begärs av stat och kommun får man sannerligen leta efter. Det är i sak en fullkomligt riktig redovisning av förutsättningarna för bostadsförsörjningens mål, och det är också riktigt att det är samhället som skall svara för detta. Men då måste man också ta konsekvensen och medge att samhället får de inkomster som behövs för att klara utgifterna. Därmed är det också givet att den sektorn kommer att öka.

Det innebär ju ingen samordning. En samverkan med samhället fram till den färdiga produkten och med gemensamt inflytande och ansvar bör vara en fullt acceptabel grund även för enskilda intressenter att bygga en samordnad näringspolitik på. Jag tror att alla skulle tjäna på om vi från den nuvarande situationen kunde komma över till en handläggning och en praktisk politik efter dessa riktlinjer.

Herr talman! Jag skall lägga några synpunkter på en fråga som varit uppe tidigare under remissdebatten, nämligen frågan om kapitalförsörjningen för industrien, och jag tänker därvid i första hand på den mindre och medelstora industrien, som jag med ett namn vill kalla för egenföretag. Vi kan konstatera, att företagen, trots en besvärande kostnadsbelastning, i stort sett kunnat hålla sin procentuella andel av världshandeln, Våra exportföretag har i stort sett kunnat bevara sin ställning. Hur situationen skall bli för de närmaste tre åren är kanske mycket svårare att sia om, Arbetsmarknadens treårsavtal innebär betydande kostnadsökningar, och rationaliseringstakten kan inte i framtiden eliminera dessa ökningar i samma utsträckning som hittills. Nu finns det väl ingen statistik när det gäller exporten, som kan tala om för oss vad som är den främsta anledningen till att vi klarat oss så pass bra som vi gjort. Men man har nog en allmän känsla av att det händer en hel del på detta område. Jag tror inte det är för mycket sagt att även här sker en strukturförändring så till vida att våra traditionella exportvaror — malm, trä, massa och papper för att ta några exempel — inte längre har samma dominerande betydelse som tidigare, Jag tror också att det inte enbart är våra traditionella exportindustrier som håller volymen uppe. Under senare år har egenföretagen i allt större utsträckning börjat intressera sig för utlandsaffärer. Man har kanske börjat med våra nordiska grannar och så småningom blivit exportminded och försökt sälja sina produkter allt längre bort och i många fall lyckats. Man har kunnat konstatera att om man har en artikel, som har kvalitet och en egen stil, är inte exportmöjligheten enbart en prisfråga. Det kan för många företag vara tillräckligt att gå ut över gränserna med vad jag skulle vilja kalla för exklusivartiklar. Kvantiteterna för sådana produkter kan i många fall bli tillräckligt stora för att ge god och ökad sysselsättning åt det medelstora företaget. Denna industrigrupp har dessutom sin givna plats som underleverantör åt den större industrien och medverkar där till en allt större andel av exporten. Tag gärna exemplet Volvo, som i dag är ett av våra största exportföretag och som skickligt byggt upp en produkt, som bl.a. är sammansatt av detaljer från tusentals mindre företag. Dessa egenföretag är liksom storindustrien inne i en rationaliseringsperiod, som är nödvändig för att de skall kunna leva vidare. Denna rationalisering kostar pengar, stora pengar. Det kostar också pengar att lyckas på exportmarknaden, I många fall kan produkter utomlands finna ett sådant intresse, att betydande utökningar av produktionen blir nödvändiga, och detta i många fall inom en relativt kort tidrymd, Vi har på senare tid kunnat konstatera många sådana fall, där orderingången varit glädjande stor men samtidigt skapat stora bekymmer för den enskilde företagaren. Det har nämligen gällt att snabbt kunna investera i fabrikslokaler och maskiner. Många av dessa företag är livskraftiga företag, som har specificerade planer för utvecklingen inom en näraliggande framtid och som bl.a. gjort årliga insättningar på investeringsfondskonto. I den situationen, att dels kunna sälja sina produkter på export i ökad omfattning och dels genom ökad produktion kunna möta en stigande efterfrågan, har man i många fall begärt att få begagna medel från investeringsfonden. Jag skall här inte gå in på hur i flera fall medlen i denna fond har släppts fria och där man från regeringens sida har pekat på att det skett av lokaliseringspolitiska skäl och där man av denna anledning i vissa fall skapat snedvridande förutsättningar för konkurrens på lika villkor mellan företag med likartad produktion men belägna i olika delar av vårt land. Jag är själv av den uppfattningen att investeringsfonderna skall användas för det ändamål som var avsett när de infördes och kan därför inte godtaga att man laborerar så som i flera fall har skett. Men om man nu är överens om att investeringsfonderna inte står till buds, måste man se till att andra former skapas för företagen att erhålla krediter. En rättmätig andel av kakan måste på något sätt ställas till produktionens förfogande, den produktion som vi alla är överens om är grunden för hela vår Att vi i dag klarar oss hjälpligt är inte regeringens förtjänst, utan bl.a. beroende av att vi äter på våra reserver. Inom handelsledet får finansieringen i stor utsträckning ske genom lagerminskning. Och detta betyder å sin sida att industrien till en större del får vara lagerhållare av färdigprodukter, och för att klara denna del måste man fortfarande av ekonomiska skäl minska på lagerhållningen av råvaror, För att kunna klara den finansiella ekvationen i ett allt hårdare konkurrensklimat, för att få fram likvida medel, får vi alltså börja tära på våra reserver. Det kan naturligtvis gå en kortare tid, men kan så småningom ta en ända med förskräckelse. Vi kan snart sagt varje dag läsa i tidningarna om betalningsinställelser och permitteringar, och dessa skönhetsfläckar orsakar inte bara otrygghet för företagaren utan i lika hög grad för den anställde. Jag har från min egen bygd exempel på hur livskraftiga och rationella företag har måst säga nej till betydande exportorder av den anledningen att man på grund av omöjligheten att snabbt kunna ordna finansieringsfrågan inte haft möjlighet att bygga ut sin produktion och därmed ge de leveranstider som den utländske köparen fordrat. I den situationen måste det, såsom jag ser det, vara regeringens uppgift att skapa fram möjligheten för företagaren, antingen han är liten eller stor, att kunna ordna finansieringsfrågan. Företagaren måste få den känslan, att om han följer regeringens uppmaning om en ökad insats på exportsidan, så måste regeringen också skapa förutsättningar för att han skall kunna infria dessa intentioner, Det gäller, tror jag, inte att skapa några nya kreditinstitut utan att ge ökade möjligheter för de befintliga att stå näringslivet till tjänst. För de större före tagen finns ju, även om möjligheterna är begränsade, tillgången till utgivandet av obligationslån, men för egenföretagaren saknas i stort sett denna möjlighet. Återstår alltså för dessa företag att gå till sina ordinarie kreditinstitut, t.ex. banken eller Industrikredit. Men vi vet ofta på förhand vad svaret blir — det finns inga resurser i tillräcklig grad hos dessa institut. Det behöver därför bl.a. slussas över t.ex. ATP pengar i större utsträckning för att via de befintliga långivarna ställas till företagarnas förfogande. Självfinansieringen som ett medel för ett företags utveckling blir allt obetydligare, Jag tror, att om inga andra resurser kan ställas till näringslivets förfogande, fordras det ett nytänkande, och då får man ta frågan om konstruktionen av investeringsfonderna under omprövning. Detta borde, herr talman, vara en angelägen uppgift för en regering som säkert är införstådd med att det är produktionen som är den starkaste drivfjädern för vår välståndsutveckling. Jag tror att en viss ändring av bestämmelserna för investeringsfonderna i för näringslivet positiv riktning skulle verka i hög grad stimulerande. Man kan tänka sig en något större frihet att inom vissa gränser disponera de pengar som placerats på sådant konto, och i varje fall skapa fram lättnader för de företag som är beroende av kapitaltillskott för att öka och fullgöra sina åtaganden på exportsidan. En investeringsfond, som för företagsamheten i stället kunde få karaktären av en självfinansieringsfond, borde vara ett sätt att stimulera ett näringsliv, som i ett allt hårdare klimat måste och vill kämpa självt, men som även kan fordra att berättigad hänsyn tas till de svårigheter som företagen själva inte kan klara. Herr talman! Jag har en bestämd känsla av att företagens kapitalförsörjning måste få en större prioritet än vad som för närvarande är fallet.

Herr talman! Det finns två anledningar till att man begär ordet i en remissdebatt när den har fortskridit så långt som kammarens debatt nu har gjort. Den vanligaste anledningen är att man vill kommentera eller argumentera mot någonting som redan tidigare har anförts i debatten. Mera ovanligt är det kanske att man begär ordet för att efterlysa vissa ämnen som inte har tagits upp. Det är närmast av den senare anledningen som jag tar till orda. Jag skulle vilja anföra en del synpunkter på vissa frågor som jag tror är ytterligt väsentliga för det kommande arbetet i riksdagen fram till nästa riksdagsmannaval. Jag lyssnade med speciellt intresse till fru Hamrin-Thorells anförande. Jag tyckte att hon på ett alldeles utomordentligt sätt skildrade den känsla av vanmakt som de svenska kvinnorna — eller husmödrarna, som hon uttryckte det — känner inför den utveckling som vi har sett. Hon talade om Prisstegringarna och svårigheterna att sprida konsumentupplysning och hon nämnde också att husmödrarna har ett intryck av att vara offer för okontrollerbara makter. Jag tror att det omdömet och den skildringen borde överföras till hela det vida fältet i vårt samhälle, som befinner sig i en uppenbar växtvärk.

Jag skall emellertid ett ögonblick uppehålla mig vid konsumentupplysningen, eftersom fru Hamrin-Thorell efterlyste starkare och djärvare tag.

Vi har ännu inte lång väg kvar till detta nationalekonomiska växelspel men man får inte glömma att de här frågorna utgör en integrerande del av konsumentupplysningen, även om den ingalunda kan klaras med de medel som vi i vanliga fall brukar ge namnet konsumentupplysning.

Men jag skall återkomma till vad som icke har sagts. När fru Hamrin-Thorell talade om konsumentupplysningen sade hon att de svenska husmödrarna känner osäkerhet. Jag vill föra ut den inte bara till kvinnorna, utan till väljarna i allmänhet.

Det är uppenbart att vi här har en av våra för framtiden allra mest angelägna uppgifter.

Det är med andra ord en jämlikhetsdebatt som förs i de internationella organen, även om man där med tanke på situationen på andra kontinenter och i samhällen med andra traditioner kanske talar mer om prioritering än vad vi har gjort här hemma. Den jämlikhetsdebatt som har förts här har sannerligen inte bara rört kvinnorna, utan den har gällt kvinnor och män, generationer och grupper inom generationer. Vi har under de senare åren funnit att inte minst ungdomen alltmer intresserat sig för jämlikhetsfrågorna.

Vi fick i höstas höra, att folkpartiet och centerpartiet — mittenpartierna — hade skrivit ihop sig om ett jämlikhetsoch familjeprogram, som sades vara det radikalaste i världen. Nu försvann det väl kanske delvis i valrörelsen. Det har i varje fall inte i denna kammare upplysts om vad man ämnar göra åt detta programs fullföljande och hur man i så fall tänker sig att högerns samarbete när det gäller detta program — högerpartiet har inte på något sätt tagit ståndpunkt till dessa förslag — skall kunna etableras. Man har väl inte heller ordentligt försökt att diskutera hur frågorna en efter en skall bringas till sin lösning. Detta har kanske en ganska naturlig förklaring, eftersom det ingalunda är sant att mittenpartierna hitintills har tagit initiativet.

Vi skulle mycket gärna vilja ha en ordentlig debatt om inte bara hur mittenpartierna ämnar lösa dessa frågor utan även hur man på högerhåll tänker sig lösa exempelvis en för arbetsmarknaden och småbarnsföräldrarna så väsentlig fråga som barntillsynen. Vi märkte ju i våras, när vi behandlade denna fråga i riksdagen, att uppfattningarna om vilken prioritering som skulle ges de ekonomiska medlen ingalunda var odelade inom det borgerliga blocket.

Man har nu kommit överens, men bara för något år sedan hörde vi här i riksdagen representanter för centerpartiet uttala, att vårdnadsbidraget nog var tänkt som ett bidrag enbart till de hemmavarande kvinnorna, alltså en ren dirigering och inte fråga om bidrag ur valfrihetssynpunkt. Det är över huvud taget kvinnornas situation på arbetsmarknaden som man skulle ha velat höra mycket mera om och som hitintills icke har berörts i denna remissdebatt. Jag vill, herr talman, ingalunda förlänga den ytterligare. Jag vill bara peka på att denna stora och principiella debatt hitintills uteblivit.

Det är til syvende og sidst det som vi måste gå ut till väljarna och få dem att inse. Vår avsikt är att göra detta och vända denna valutgång till en helt annan vid 1968 års valrörelse,

Herr talman! Jag beklagar att jag kom in så sent i kammaren att jag bara hörde slutet av fröken Mattsons anförande där hon efterlyste debatt angående t.ex. familjepolitiken och besked om var de olika partierna står. Jag vill också mycket gärna ha denna debatt både med socialdemokraterna och med högern. Vad vi från mittenpartierna skrev oss samman om i våras är ett långtgående familjepolitiskt program. Till grund för ett sådant program ligger inte bara det som man diskuterat några månader dessförinnan. Det är två partiers program som vi arbetat med under lång tid. Fröken Mattson tog upp frågan om vårdnadsbidraget och det förslag som centerpartiet framlagt. Det har flera gånger från socialdemokratiskt håll påståtts att vi bara skulle vilja ha detta bidrag för hemmavarande kvinnor, Jag vet mig aldrig ha hört någon centerpartist säga detta, jag har aldrig sagt det, vi har aldrig skrivit det någonstans. Det skall vara ett vårdnadsbidrag som kvinnan skall få använda för att betala barntillsynen eller, om hon är hemma, skall utgöra en liten ersättning till henne. Det är helt främmande för oss att vårdnadsbidraget skulle utgå enbart till hemmaarbetande kvinnor. Vi vill också gärna ha en skattedebatt. Vår linje är klar i mittenprogrammet, Vi vill ha en skatt för familjerna som inte på något sätt är knuten till civilstånd eller kön, var och en skall skatta för sin inkomst. Fröken Mattson talade också om barntillsynen,. Jag vet inte var skiljelinjerna mellan partierna går i denna fråga. När vi diskuterade detta i våras var väl alla överens om att det behövde satsas mera på den kollektiva barntillsynen, Skall man anklaga någon i detta sammanhang, så måste det vara regeringspartiet som har handlat så sent i den här frågan och som har haft möjlighet att stimulera kommunerna på ett helt annat sätt än man har gjort. Vi är väl alla tacksamma och glada över att det föreligger ett enhälligt beslut om att det skall utgå ett väsentligt högre statsbidrag till kommunerna för den kollektiva barntillsynen. Skiljelinjen vid debatten i våras gällde barntillsynen i familjedaghemmen, som vi från vårt håll tycker är en bra variant av barntillsyn, och vi hoppas att vi skall kunna nå enighet om statsbidrag även till denna verksamhet. Vi kan inte förstå varför inte alla kan vara Ööverens om detta, i all synnerhet som vi vet att behovet av barntillsyn är så stort, att så många föräldrar för närvarande ej kan få någon hjälp med barntillsynen.

Herr talman! I anslutning till de senaste anförandena vill jag gärna deklarera att vi från högerns och näringslivets sida är beredda att deltaga i de diskussioner bland annat i konsumentupplysningsfrågor som här har varit på tal. Men i det sammanhanget skulle jag hos konsumentupplysningens vänner vilja efterlysa en mera förstående attityd till detaljhandeln och prismekanismen inom handeln — handeln får ju ofta oförskyllt vara strykpojke för missnöjet med de stigande priserna. Det är ett beklagligt faktum att de stigande kostnaderna inte utan vidare låter sig rationaliseras bort och att de stigande priserna måste slå igenom i detaljhandelsledet, d. v. s. i de priser som konsumenterna får betala.

Även de pengarna måste ju tagas ut någonstans.

Herr talman! Jag är glad över att det i alla fall blev en kort debatt om dessa frågor. Jag är Övertygad om att vi får återvända till dem senare. Vad jag har velat efterlysa är ett samlat grepp från det borgerliga blocket i dessa frågor. Jag är vidare glad över att centern har tagit avstånd från tanken på ett vårdnadsbidrag som enbart skulle utgå till hemmavarande kvinnor — om jag inte missminner mig har det sagts så i en debatt i andra kammaren för något år sedan. Vi kommer säkert snart att få diskutera ett nytt skattesystem, och vi bör vara på det klara med att vi då måste lösa alla de problem som hör ihop med jämlikhetsfrågorna. Det kräver ekonomiska insatser på många håll, insatser som väl knappast kan ge utrymme för de skattelättnader som i varje fall högern har efterlyst. Det blir på lång sikt fråga om en prioritering som jag här endast helt kort har velat föra på tal. Jag tror, fru Olsson, att vi kommer att få diskutera dessa frågor många gånger under den arbetstermin som ligger framför OSS.